Fru talman! Tack, ministern, för svaret! Det stämmer att jag har ställt en fråga om ståplattor på renhållningsfordon tidigare. På den skriftliga frågan fick jag då ett liknande svar som fick mig att undra om ministern förstår hur det fungerar i verkligheten. Jag undrar om ministern förstår hur utsatta renhållningsarbetarna är när de står därbak eller vilket ansvar chauffören som kör har när jobbarkompisen står därbak. Vet ministern det? Lagstiftningen på området är inte bra. I trafiken har vi många andra lagstiftningar för att skydda oss eller för att förhindra olyckor. I det här fallet finns det brister i reglerna för arbetsmiljön för den som jobbar i renhållningsbranschen. Om vi ska färdas i ett fordon måste vi vara bältade, oavsett om vi kör i 10 kilometer i timmen eller i 120 kilometer i timmen. Om man kör moped måste man enligt vår lagstiftning ha hjälm på huvudet när man kör. Det är också förbjudet att stå utanför ett fordon när någon annan kör; då ska alla medresenärer sitta inne i fordonet och vara bältade. Och om man åker bakom föraren på en moped ska man ha hjälm. Vi har inte lagstiftat om bilbälten och hjälmtvång för att det ska se bra ut eller för att det är kul utan för att det ska förhindra allvarliga skador eller dödsfall vid eventuella olyckor.

Det är rent av livsfarligt och borde vara förbjudet. Jag har träffat och pratat med skyddsombud som säger att olyckor och tillbud händer regelbundet. Det finns också ett stort mörkertal där man inte anmäler olyckor som har hänt på ståplattorna, så som att plattorna lossnar och att personer trillar ned mitt i trafiken. Det är bara en tidsfråga innan en dödsolycka inträffar. Att förebygga arbetsolyckor är självklart viktigt för såväl arbetsgivare som skyddsombud. Det tror jag att vi alla kan vara överens om. En del skyddsombud har lyckats få sin arbetsgivare att förstå sitt arbetsmiljöansvar, och därmed har man tagit bort ståplattorna från fordonet. Men alla arbetsgivare är inte medvetna om, eller struntar rent av i, säkerheten för sina anställda. En förändring av regelverket och lagstiftningen bör ske snarast. Har ministern någon som helst förståelse för hur utsatta renhållningsarbetarna är när de står därbak? Varför vill inte ministern göra någon förändring? Måste det hända en dödsolycka först? När en olycka inträffar är arbetsgivaren ytterst ansvarig för arbetsmiljön och den skada som uppkommit, men enligt trafiklagstiftningen blir föraren vållande till kroppsskada om jobbarkompisen skadas. Enligt skyddsombud jag har varit i kontakt med har flera allvarliga olyckor hänt. Skyddsombuden tycker att lagstiftningen måste ändras. Jag håller med dem om det.

Fru talman! Ja, man kan ju tycka att det är en maskin. Men i verkligheten sitter det bak på ett fordon där människor åker. Enligt skyddsombud jag har varit i kontakt med, och som har kontaktat mig, har många allvarliga olyckor hänt. Jag kan ta några exempel. Man har tappat handgreppet och fallit av. Trots att det har varit låg fart vid de aktuella tillfällena har man fallit av mot mötande fordon och skadat både rygg och händer. Man har stigit av i farten och stukat eller brutit fotleder, ramlat av i starka kurvor och krossat skallen mot trottoaren. Det är allvarliga olyckor. Man har blivit påkörda av fordon som kommer bakifrån där en av renhållningsarbetarna stod därbak på ståplattan, ramlade ned och fick en krossad höftled - det hände sista dagen på sommarjobbet. Detta är allvarliga olyckor, och de borde förhindras. Tycker inte arbetsmarknadsministern också det? Oavsett vad EU och andra säger måste vi här i Sverige kunna göra det vi tycker är viktigt ur ett arbetsmiljöperspektiv. Jag pratade med en renhållningsarbetare för några dagar sedan om att det inte ska gå att stå därbak när man backar. Det säger nämligen reglerna. Han svarade då: Det går visst att backa. Det är bara att hoppa upp på den lite högre kanten. Så gör vi ibland. Det är ännu farligare kan jag tala om. Det är underligt att ministern tar så lätt på frågorna. Det handlar trots allt om samhällsservice som bedrivs med våra skattemedel. Då har vi politiker ett extra ansvar. Fordonen, som ska vara säkra både för den åker i dem och för den som passerar dem, betalas med skattemedel. Det ska också vara säkert för den som jobbar med att ta hand om våra sopor. Det ska inte gå att köra i mer än 30 kilometer i timmen om någon står därbak. Men det går också att fixa genom att koppla ur det, vilket man gör. En del i branschen gör det för att ge en falsk tidsvinst som aldrig kan uppvägas av de risker i trafiksäkerhet och i arbetsmiljö som det innebär för den som kör eller åker därbak. En annan anledning till att det är farligt att stå därbak är att den eller de som står där inte har någon möjlighet att kommunicera med den som kör detta stora, tunga fordon. Sikten framåt är också liten. Plattorna ska enligt regelboken kontrolleras dagligen. Precis som ministern säger finns det regelverk kring det. Men det görs inte alltid, och där det görs vittnar chaufförerna om att det är ganska svårt att utifrån slitaget eller de sprickor som finns avgöra om plattan kommer att hålla. Skyddsombuden berättar också att även trafikpolisen, som de har samtalat med, vill ha en förändring för att de i sin tur skulle kunna få ett medel för att stoppa detta. Är inte detta är ett arbetsmiljöproblem och en risk för trafiksäkerheten som vi måste göra något åt i Sverige, ministern?

Fru talman! Jag vet inte om jag tror att arbetsmarknadsministern tar de här frågorna på största allvar. Det är en viktig arbetsmiljöfråga för dem som jobbar med det. Vi har tidigare sett att arbetsmiljön inte är någonting som regeringen sätter högt på dagordningen. Det finns ett stort mörkertal vad gäller dessa olyckor, vilket de skyddsombud i olika delar av landet som jag talat med vittnar om. Tillbuden som rapporteras är inte så många som de borde vara. Många av tillbuden rapporteras till arbetsgivaren, och där stannar de. Då blir frågan återigen: Har man en arbetsgivare som bryr sig om en god arbetsmiljö, tar problemen på största allvar och gör någonting åt dem, eller en som tycker att ekonomin och snabbheten går före de anställdas trygghet på jobbet? Arbetsmarknadsministern vet lika väl som jag att där finns stora skillnader. Jag vet att skyddsombuden just nu har stoppat arbetet i södra Sverige för att det funnits brister med översynen av ståplattorna. Ståplattorna är kopplade till att jobbet ska göras på kortare tid, och lagstiftningen och reglerna är inte moderna nog. Om de hade varit moderna nog skulle de inte ha funnits i dag. Vi jobbar med många saker för att förebygga olyckor, för vi vet att olyckor sker. Frågan är bara när, och därför måste vi ha en lagstiftning och ett regelverk som gör att skadorna kan minimeras. Nu är de som jobbar helt oskyddade när de står där bak. De befinner sig mitt ute i trafiken och har varken bälte, hjälm eller annat skydd. Det är farligt och behöver ses över. Vi socialdemokrater vill i alla fall få till en ändring.